Herr talman! Birgitta Dahl redovisade tidigare sin syn på miljöfrågorna. Redovisningen gav intryck av en febril verksamhet inom snart sagt alla områden. Jag ifrågasätter inte miljöoch energiministerns engagemang, kunnande i frågorna och vilja att driva dessa i regeringen. Om hela regeringen hade haft som mål att praktiskt omsätta det som Birgitta Dahl säger här i kammaren, i tidskriftsartiklar och på appellmöten, så hade många av de problem vi diskuterar i dag redan varit lösta. Regeringens politik innehåller många mål som står i konflikt med varandra. Den tyngd olika områden får beror på det politiska tryck som mobiliseras av folklig opinion på ena sidan och ekonomiska vinstintressen på den andra. ”Miljökraven kommer att styra utvecklingen.” Det är en sats som miljöoch energiministern säkert gärna skriver under på, om vi skall dra slutsatser av hennes inledningsanförande. Vad krävs för att det skall bli så? Sverige som ett högt industrialiserat land med en kapitalistisk ekonomi har att föra ett slags tvåfrontskrig mot miljöförstöringen. Oberoende av ekonomiska system strävar mänskligheten att skapa bättre ekonomiska villkor. Den storskaliga industriproduktionen har för en liten del av människorna på vår jord betytt stora framsteg. Industrialismen har hittills också inneburit att grundvalarna för vår överlevnad försämrats. Storskaligheten och processerna är i sig svåra att hantera. Strävan till vinst i de kapitalistiska ekonomierna minskar ytterligare möjligheterna att påverka utvecklingen. Kapitalismen saknar såväl praktiska som teoretiska styrmedel för att nå en produktion i balans. Snart sagt varje miljöförbättrande åtgärd i vårt samhälle har genomförts i kamp mot kapitalet. Kapitalet har aldrig betalat ett öre mer till miljön än vad samhället har tvingat fram. En konsekvens av detta är att det bara är en produktion som står under folkets kontroll som förmår att på sikt säkra vår överlevnad. I vissa fall har denna kamp tagit sig uttryck som inneburit brottslig verksamhet. Vi behöver inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att konstatera det. Vem kommer t.ex. inte ihåg frågan om BT Kemi? Det finns mängder av exempel på att de ekonomiska vinstintressena inte skyr några medel för att uppnå sina mål. Jordbruksutskottets betänkande 8 om försurningen tar bl.a. upp åtgärder vid bensinhantering. Här menar vi att det finns användbar teknik. Varje dag som går utan åtgärder är helt onödig. Inför ett system för återföring av bensinångor nu! Det finns inte ens ekonomiska hinder mot att göra det. När det gäller minskning av utsläppen av svaveldioxider och kväveoxider anser vi att det är nödvändigt att vi angriper problemen med de största och värsta utsläppskällorna. Låt oss gå på de hundra värsta källorna till att börja med, dvs. samtliga utsläppskällor som innehåller över 400 ton svaveldioxid per år. Det finns möjligheter att lägga fram konkreta planer för att minska utsläppen från industrierna och kraftvärmeverken. Det finns ingen anledning att vänta med detta. Några konkreta planer för reduktion av kolväteutsläppen finns det inte heller. Det tycker vi är allvarligt. Aktionsplanen mot luftföroreningar bör också omfatta kolväteutsläppen. Det bör vara möjligt att halvera utsläppen till 1995. Redan om ett par år bör vi ha kunnat uppnå en reduktion med en tredjedel. I betänkande 11 har centern och vpk en gemensam reservation om det nordiska samarbetet. Vi menar att det här krävs snabba och konkreta beslut om vattnen kring Skandinavien. Vi skall utnyttja Nordiska rådet och andra internationella organ för att få fram initiativ i den riktningen. Vi har tidigare försuttit möjligheter som vi nu bör ta tag i omgående. I betänkande 12 om freoner har vpk en reservation som också behandlar det internationella samarbetet. Sveriges representanter måste nu med större intensitet än hittills driva dessa frågor internationellt. Att bindande internationella överenskommelser kommer till stånd är en grundläggande förutsättning för att vi skall nå framgång när det gäller att minska freonutsläppen. Det räcker inte med allmänt hållna policy-uttalanden.

Det finns tekniska ersättningar inom dessa användningsområden, och det finns ingen anledning att upprätthålla produktionen för dessa ändamål. Vi kan redan nu se möjligheter att successivt ersätta freoner med andra material. Det gäller t.ex. i värmepumpar, kylskåp, kylanläggningar och isoleringsmaterial. Inom dessa områden kan vi ersätta freonerna inom en femårsperiod. Det är jag övertygad om. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 7 och 9 i betänkande 8, till reservation 5 i betänkande 11 och till reservationerna 2 och 4 i betänkande 12.

Herr talman! Vår miljöminister inledde dagens debatt med att redovisa regeringens och socialdemokraternas syn på de allvarligaste miljöhoten vi känner till, dvs. försurningen av mark och vatten, nedsmutsningen av luften vi andas, föroreningen av haven och uttunningen av det livsnödvändiga ozonskiktet. Birgitta Dahl har också redovisat de ideologiska utgångspunkter och den strategi och arbetsmodell som ligger till grund för den socialdemokratiska miljöpolitiken. Det är utomordentligt tillfredsställande att regeringen i en samlad proposition till våren kommer att ge riksdagen tillfälle att ta ställning till en samlad redovisning av hela miljöpolitiken. Man kunde kanske ha förväntat sig att riksdagens ”miljöutskott” i sin helhet skulle ha välkomnat en sådan uppläggning. Som vi tidigare hört i debatten har frestelsen för oppositionen varit alltför stor att i något slags partipolitiskt nit i stället utnyttja detta till att i ett särskilt uttalande i betänkande nr 11 försöka framställa regeringen som senfärdig och ointresserad av att något skall hända. Detta är naturligtvis inte sant. Vi har självfallet från socialdemokraternas sida reserverat oss mot detta uttalande. Jag skall ge några exempel på vad som kan hända trots att inte riksdagen fattar beslut. Självfallet har vi en aktiv regering på miljöområdet. Jag kan peka på resultatet av de överläggningar som regeringen haft med användare och importörer av freon. Det finns i mitt hemlän flera företag som har slutat använda freon, andra företag har beslutat att upphöra med användningen. Regeringen har beslutat om långtgående insatser för att rädda Laholmsbukten och skärpt villkoren för utsläpp av klorerad organisk substans för flera sulfatbruk, bl.a. Aspa — i Ernestams hemlän — och Mönsterås. Hela det samlade kapitalet av företagens investeringsfonder kommer att frigöras för ny miljöteknik. Skulle en borgerlig regering ha fattat ett sådant beslut? Utskottet har helt nyligen fått — tyvärr efter utskottets behandling — en ingående information om den intensiva aktivitet som sker från svensk sida i det internationella miljövårdsarbetet. När riksdagen våren 1986 uttalade sig om behovet av åtgärder mot havsföroreningar klagade Lars Ernestam, och till följd härav tillsattes en aktionsgrupp omgående samma sommar. På försommaren 1987 kom naturvårdsverket med sitt förslag. Hade det kunnat gå snabbare? Jag tycker att det skedde inom hygglig tid. Man beställde forskning och man beställde förslag till åtgärder. Det är således en djupt orättvis beskrivning att påstå att regeringen är passiv på miljöområdet. Utskottets socialdemokrater vill inte ifrågasätta ambitionerna på miljöområdet hos andra partier. Vi är i stort sett överens om målen. Vi ifrågasätter inte heller oppositionens roll och rätt att kritiskt granska regeringens förehavanden. Men när de borgerliga partierna inkl. kommunisterna enbart av partitaktiska skäl skyller på regeringen att deras partimotioner, väckta under allmänna motionstiden i början av året, inte kunnat leda till några konkreta beslut i de betänkanden som nu behandlas, ja, då finns det anledning även för oss som företräder regeringspartiet att kritiskt granska vad oppositionspartierna håller på med. Jag kommer att fortsätta med denna kritiska granskning i mitt anförande och Margareta Winberg kommer att närmare kommentera reservationerna i de betänkanden som vi nu behandlar. Jag ber Karl Erik Olsson, utskottets ordförande, förklara det märkliga uttalande som ni gjort tillsammans med kommunisterna. Menar ni på fullt allvar att förutsättningen för att tillstyrka en motion som väckts under allmänna motionstiden är att regeringen har lagt fram en proposition i frågan? Vad hindrade er från att tillstyrka motionerna? När dessa motioner skrevs hade regeringen mig veterligen inte aviserat någon samlad miljöproposition. Ni hade väl ändå den tanken att ni skulle kunna yrka bifall till motionerna? Var det månne innehållet i motionerna som inte höll, när ni såg en taktisk möjlighet att få majoritet i kammaren för ett beslut som ni hade att ta ansvar för? Ett enigt utskott beslöt dessutom i våras att skjuta på motionsbehandlingen till hösten. Var inte det en försening som ni också får lov att ta ansvar för? Handen på hjärtat, Karl Erik Olsson och ni andra: Är det inte i själva verket så att det var för att dölja er egen djupa splittring som ni anklagade oss socialdemokrater för att inte göra tillräckligt? Det ger oss anledning att ställa en del frågor när det gäller oppositionen: Finns det något trovärdigt gemensamt borgerligt alternativ för miljöpolitiken? Det är naturligtvis en fråga som väljarna nästa år har all anledning att ställa sig innan de lägger sina röster. Har ni i de borgerliga partierna över huvud taget någon gemensam strategi och modell för hur miljövårdsarbetet skall bedrivas, om ni nu till äventyrs skulle hamna i regeringsställning? Ni hade ju regeringsansvaret under åren 1976-1982. Hur var det då? Historien förskräcker, och det är ganska beklämmande att i dag höra företrädare för de borgerliga partierna tala om andras brist på handlingskraft. Jag skall påminna om vad det var som egentligen hände. Miljöpolitiken blev offer för samma splittring och handlingsförlamning som ledde till att den svenska ekonomin lades i ruiner. Mycket av det arbete som tidigare socialdemokratiska regeringar hade lagt ner på miljöoch naturvård raserades eller fullföljdes inte. Sveriges internationella anseende som föregångsland på miljöområdet sjönk. Under perioden 1976-1982 togs inga nya initiativ på miljöområdet. Inga reformer genomfördes, inga nya lagar kom till. De statliga anslagen till miljöoch naturvården minskade jämfört med tiden innan. Vid regeringsskiftet 1976 fanns en färdig plan för förhandlingar med andra europeiska länder. Men den centerpartistiske miljöministern valde att inte göra någonting. Först 1981-1982 tog den borgerliga regeringen efter upprepade socialdemokratiska motioner och påpekanden från riksdagen kontakt med de länder som svarar för de största utsläppen. Under de fem år som gick förlorade i kampen mot försurningen fick svavelnedfallet från andra länder allt större effekter på försurningen av mark och vatten i Sverige. Fram till 1976 hade över 40 förorenade vattendrag restaurerats med hjälp av statsbidrag. Efter regeringsskiftet upphörde statsbidragen. I 1979 års regeringsdeklaration lovade den borgerliga regeringen att kemikalieanvändningen inom jordoch skogsbruket skulle begränsas. Men inga förslag eller åtgärder presenterades. Varje år under de borgerliga regeringsperioderna krävde socialdemokraterna åtgärder för att minska användningen av handelsgödsel i jordbruket. Kraven avvisades lika regelbundet av den borgerliga majoriteten i riksdagen. I början av 1976 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning för att se över miljölagstiftningen. Utredningen skulle lägga fram förslag om hur samhället på ett bättre sätt skulle kunna kontrollera miljöfarlig verksamhet. Men när utredningen 1978 kom med ett delbetänkande ledde det till en lagändring som bara marginellt uppfyllde regerings deklarationens löften om vidgade möjligheter till inflytande över beslut som berör den egna miljön. Den borgerliga majoriteten i riksdagen avvisade flera gånger socialdemokratiska förslag om ändringar i miljöskyddslagen. I 1979 års regeringsförklaring utlovades det att administrationen på miljöområdet skulle effektiviseras. Men några sådana förslag lades aldrig fram. När det gäller arbetsmiljöområdet vet vi att samtliga de borgerliga partierna såväl i regeringsställning som i opposition dokumenterat att deras ointresse är totalt. Dessa frågor har socialdemokratin ensam fått driva. När det gäller bilavgasfrågor har Sverige i dag en ledande ställning i Norden och i Europa. Inte heller på det området hände någonting förrän efter regeringsskiftet 1982, trots att riksdagen på socialdemokratiskt förslag redan 1979 beslutade om ett handlingsprogram mot bilavgaser. Redan 1977 motionerade socialdemokraterna om sänkt blyhalt i bensin. I riksdagen avslogs motionen av de borgerliga partierna. När den borgerliga regeringen till slut beslöt att sänka blyhalten, innebar det att sänkningen trädde i kraft två år senare än om riksdagen hade följt det socialdemokratiska förslaget. Den borgerliga majoriteten i riksdagen avvisade under flera år socialdemokratiska förslag om att Sverige skulle göra en samlad redovisning av utsläpp som påverkar ozonskiktet samt agera internationellt i frågan. När den borgerliga regeringen till sist insåg frågans betydelse hade viktig tid gått förlorad. Jag skall också påminna om vissa borgerliga förslag i samband med den senaste budgetbehandlingen. De borgerliga partiernas olika alternativ till den socialdemokratiska regeringens budgetförslag på miljöområdet ökar verkligen inte trovärdigheten i ett nytt borgerligt regeringsalternativ. Folkpartiet vill förstärka miljövården genom bl.a. ökade statliga anslag. Moderaterna föreslår i stället budgetnedskärningar för naturoch miljövården. År 1987 ville moderaterna minska anslagen på miljöområdet med 50 milj.kr. eller nästan 10 26, varav 28 milj.kr. från försurningsanslaget och 20 milj.kr. från medel för inköp av mark för naturvård. Folkpartiet för ofta en överbudspolitik. I detta fall ville folkpartiet i stället öka det sistnämnda anslaget med 10 milj.kr. Om man söker någon gemensam utgångspunkt i de miljöprogram som vart och ett av de borgerliga partierna presenterat under hösten och vid andra tillfällen, finner man att samtliga partier har en mer eller mindre stark tilltro till att marknaden skall klara av att lösa svåra miljöproblem. Den moderata miljöpolitiken har två utgångspunkter: den enskilda äganderätten och marknadsekonomin. När det gäller krav på företag och enskilda vill moderaterna gå fram på frivillighetens väg, gärna med hjälp av frikostiga löften om ekonomiska subventioner. Det fick vi i dag bekräftat genom Ingvar Erikssons anförande. Man vill ha en frivillig övergång till avgasrening i bilar, och detta skall stimuleras med skatterabatt. Moderaterna vill inte begränsa biltrafiken. De säger inte ett ord om kollektivtrafik och järnväg. Inte heller vill man styra över transporter från landsväg till järnväg. Med äganderätten som grund tror moderaterna att alla miljöproblem kan lösas ganska enkelt. För folkpartiet är det miljöavgifter som är lösningen på än det ena än det andra miljöproblemet. Folkpartiet vill ha en marknad där rättigheter att förorena kan köpas och säljas. Handel med s.k. överlåtelsebara utsläpp bör införas, osv. I Svenska naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur sägs sammanfattningsvis om folkpartiets miljöpolitik: ”Folkpartiet har en god målsättning för sitt miljöarbete men saknar ett heltäckande program.” Det är en mycket träffande beskrivning. För centern är det jämlikheten mellan människor och en ekologisk helhetssyn som är förutsättningen för en god livsmiljö. Karl Erik Olsson var inne på det ämnet. Den grundsynen på miljöpolitiken skall han i en eventuellt kommande borgerlig regering samordna med moderaternas ganska raka syn att marknadskrafter och enskilda intressen går före de gemensamma intressena. Lycka till, Karl Erik Olsson! Centern befinner sig när det gäller jordbrukets uppenbara miljöproblem fortfarande i ett dilemma. I allmänna ordalag säger man sig vara för ett miljövänligare jordbruk. Vi socialdemokrater får då hela skulden för de problem som dagens jordbruk brottas med. Men när centern skall ge besked om hur problemen skall lösas, visar det sig ofta handla mera om hur jordbrukarna skall hållas skadeslösa för de nödvändiga förändringarna. Vi har många exempel på detta i utskottsarbetet. Centern har den lägsta tilltron till marknaden, och det skulle möjligen kunna inge vissa förhoppningar om ett hyggligt samarbete med oss. Fortfarande dominerar tankegångar om planering, småskalighet och normer. Centern vill införa krav på kommunala miljöplaner och naturresursräkenskaper, öka kontrollen av att lagar efterlevs samt skärpa straffen. Detta kan ställas mot moderaternas miljöprogram, där det heter om boendemiljön: ”Skall de miljöer som ännu finns kvar kunna skyddas måste makt och inflytande flyttas bort från planeringsnämnder och politiska sekretariat till de enskilda människorna.” Herr talman! Den här genomgången visar inte bara att det finns ideologiska skillnader mellan socialdemokraterna å ena sidan och de borgerliga partierna å den andra även när vi diskuterar miljöfrågorna. De borgerliga partierna är också oense inbördes. De saknar en strategi och arbetsmodell för hur miljövårdsarbetet bör bedrivas. De borgerliga partierna har inget gemensamt trovärdigt alternativ för miljöpolitiken. De har inte ens i oppositionsställning kunnat samla sig till att yrka bifall till sina egna, som de själva säger, angelägna motioner. Jag yrkar bifall till reservation 1 vid betänkande 11 och i övrigt bifall till utskottets hemställan i betänkandena 8, 11 och 12.

Herr talman! Jag tänker i det här anförandet inte gå in på de frågor där den socialdemokratiska uppfattningen så väl företräds av mina partikamrater i utskottet, när man diskuterar betänkandet och reservationerna som är fogade till detta. Inte heller tänker jag gå in på de avsnitt där jag har lämnat svar på frågor och interpellationer, även om några av talarna här tog upp dem. Jag tycker att respekten för dem som har ställt frågorna och interpellationerna kräver att vi väntar med den debatten tills de har haft tillfälle att framföra sina synpunkter. Men det finns ett par frågor som jag har anledning att här kommentera. Jag avslutade mitt inledande anförande med att uttala förhoppningen att diskussionen här i dag skulle kunna föras på ett sådant sätt att vi konstruktivt kunde hjälpas åt i förberedelserna för det arbete vi har framför oss. Jag hade anledning att ställa det kravet på oss alla här i dag, och jag kan säga det igen efter att ha hört de andra partiernas företrädare. Vad som pågår här är en tävlan i att redovisa vem som är ivrigast och bäst. Jag har sagt det många gånger förut och upprepar det gärna, att den tävlan välkomnar jag, därför att den är bra för miljön. Men det som til syvende og sidst kommer att fälla utslaget för miljön och för förtroendet för oss är vem som kan åstadkomma resultat. Jan Fransson har på ett utomordentligt sätt redovisat svagheten hos de borgerliga partierna, i regeringsställning och i opposition, och ni har inte imponerat med era inlägg här i dag. Visst är det sant att mycket kunde ha gjorts tidigare. Men varför i herrans namn passade ni själva inte på under de år ni satt i regeringsställning? Det är ju ett faktum att den mycket viktiga miljöpolitiska proposition som vi skall redovisa för riksdagen hade kunnat läggas fram tidigare, om det i kanslihuset hade funnits något utredningsmaterial värt namnet i olika sakfrågor, när vi övertog regeringsansvaret 1982. Men det fanns det ju inte. Vi anser att man skall ha sakunderlag för att kunna gå till verket med så här viktiga beslut. Vi har också lagt ner ett utomordentligt stort arbete på att mobilisera opinion i de här frågorna och på att förankra de beslut vi skall förelägga riksdagen i vår egen partiorganisation och i de fackliga organisationerna, hos industrin och hos alla möjliga andra aktörer. Det hör till den svenska modellen att göra på det sättet, och vi vill ha den demokratiska processen. Vi har vid vår partikongress lagt fast grunderna på vilka vi står. Det är ett mycket omfattande program som där har lagts fast. Jag vet inget annat parti som har något motsvarande att redovisa. Väldigt mycket av det som sägs i oppositionens motioner och anföranden är rena avskrifter från det utredningsmaterial vi har tagit fram, från redovisningar som vi i olika sammanhang har lämnat och från det ni vet att vi förbereder att redovisa i propositionen. Så särskilt originellt är det ju inte, men det är bra att vi är eniga. Det är bara så att det behövs en socialdemokratisk regering för att det skall bli resultat. För att då gå över till ett par sakfrågor vill jag börja med vad Lars Ernestam sade om ekonomiska styrmedel. Det var på olika sätt mer avslöjande än jag tror att Lars Ernestam riktigt är medveten om själv. Ni kunde också på den punkten ha lagt fram förslag i regeringsställning, men se det gjorde ni inte. Ni har drivit den här frågan, och nu verkar det som om Lars Ernestam tror att det är första gången som vi säger att vi skall ha ekonomiska styrmedel. Låt mig för det första påminna om att vi med ekonomiska styrmedel på det här området tar in 30 miljarder till statskassan. Det är mer än den personliga inkomstskatten. För det andra har vi vid en lång rad tillfällen deklarerat, bl.a. i regeringsförklaringen, att vi avser att gå vidare. Vi utreder nu, bl.a. i samtal med industrin, hur åtgärderna bör utformas så att de blir effektiva. Jag råkar veta, av de samtal jag har haft med industrins företrädare, att de är mycket oroade över de modeller för ekonomiska styrmedel som folkpartiet och de andra borgerliga partierna talar om. Industrin vill inte ha dem. Jag undrar om industrin har reagerat direkt till er och att ni har fått kalla fötter och att det är därför som Lars Ernestam plötsligt säger — mitt i den allmänna yran med krav om att det läggs fram förslag innan fakta finns på bordet — att nu får vi inte föreslå någonting förrän vi har utrett det ordentligt. Det skulle vara mycket intressant att få veta hur det ligger till, men jag förväntar inget svar. Jag tror inte att Lars Ernestam vågar ge det. Sedan vill jag ta upp ett par frågor som Ingvar Eriksson berörde. Den svenska regeringen har förra året krävt handling av den norska när det gäller Idefjorden och Glomma. Vi har också för första gången, och det hände sedan Norge hade fått en arbetarregering, fått utfästelser om ett program för att rädda Idefjorden och Glomma till 1990 genom åtgärder riktade mot såväl industrin som kommunala avlopp och jordbruket. Vi har ställt samma krav till andra länder, och det är helt klart att inget av våra nordiska grannländer är berett att vidta den typ av åtgärder som vi kräver och att vi därför inte är tillfredsställda hittills. Jag tror dess värre, efter de överläggningar vi har haft mellan miljöministrarna, att vi inte kommer att kunna klara att till Nordiska rådets nästa session ha färdig en handlingsplan mot havsföroreningar. Det beror på att det bara är Sverige som har en nationell plan. De andra länderna har inte det, och det är inte möjligt att komma fram till ett tillräckligt bra och konkret förslag till 1988, som det nu ser ut, utan det dröjer sannolikt till 1989. Men jag kan försäkra att vi driver de här frågorna intensivt, och jag skulle välkomna om de parlamentariska ledamöterna ville hjälpa till i det arbetet. Naturligtvis, Ingvar Eriksson, skall vi i det fortsatta arbetet i vad gäller havsföroreningarna dra nytta av de erfarenheter vi vinner i Laholmsbukten. Det är ju meningen med det arbetet att det skall vara ett pilotprojekt, som vi skall dra nytta av för det fortsatta arbetet. Vi måste nu en gång för alla avliva myten om att man kan klara försurningsfrågorna genom att använda kärnkraft. Kärnkraft svarar för ett par procent av världens energiförsörjning, och tanken att vi skulle ersätta fossilbränslena med kärnkraft är fullständigt omöjlig. Vi kan inte utsätta världen för de risker eller de avfallshanteringsproblem det skulle innebära. Vi måste ta till helt andra medel; jag har sagt det förr i riksdagen och jag upprepar det igen. Slutligen till Karl Erik Olsson, Jan Jennehag och möjligen någon mer: Jag står inte här som privatperson med hela regeringen och partiledningen emot mig och driver miljöfrågorna, det begriper ni ju. Men så säger ni, därför att ni är ängsliga för att socialdemokratin har flyttat fram positionerna i miljöfrågan och blivit ett verkligt hot. Det är vi gärna, om det innebär något bra för miljön och också om det underlättar en socialdemokratisk valseger. Men jag kan försäkra att här står jag som representant för det parti och den regering som jag företräder. De beslut som partikongressen fattade innebär bl.a. att i riktlinjerna för den ekonomiska politiken har nu som övergripande mål skrivits in omsorg om miljön och resurshushållning. Jag tror att vi bättre än några andra kommer att kunna se till, att vi tar oss ut ur den fälla som inte bara industrin lever i utan också jordbruket, Karl Erik Olsson. Garanten för en sådan utveckling åtar vi oss att vara.

Herr talman! Jag vill säga till Jan Fransson och naturligtvis också till miljöministern, att vi inte kritiserar det som görs, vi kritiserar bara motsträvigheten. På frågan varför vi skyller på regeringen i samband med att utskottsmajoriteten nu föreslår ett uttalande om försenad handläggning av den här miljöpropositionen vill jag svara, att vi faktiskt har ett system med en regering i det här landet. Vi vet att regeringen har utredningsresurserna. Man förväntar i det systemet att det kommer förslag från regeringen. Riksdagen förfogar inte över något utredningskansli som kan ta fram de konkreta förslagen. Jan Fransson känner säkert mycket väl till att det är på det sättet. Vi är ganska beroende i riksdagen av att regeringsarbetet fortskrider snabbt. Vi har också ett flerpartisystem här i landet och inte ett tvåpartisystem. Därmed har jag kommenterat frågan om en strategi från de borgerliga partierna. Men jag vill också gärna säga att under den period när centern hade ledningen i regeringen pågick det ett intensivt arbete på många områden. Det är en felaktig beskrivning, Jan Fransson, att det inte skedde något arbete på det internationella området. Det är också felaktigt att det inte pågick något utredningsarbete. Bl. a. naturresursoch miljökommittén arbetade under många år men avlämnade sitt betänkande först när socialdemokraterna hade tagit över makten igen, och då behagade man i huvudsak lägga utredningen med det mycket stora bakgrundsmaterial som fanns i en byrålåda. Energipolitiken ställdes till stor del om under den tid när centern satt i regeringsställning. Jag vill gärna säga tack till Birgitta Dahl för uttalandet om kärnkraften. Vi är fullständigt överens på den punkten. Det går inte att ersätta fossilbränslena med kärnkraft, men det behövs snabba åtgärder. Men hur är det egentligen med den samlade proposition som skall komma? Det antyds ju att det finns ett material i regeringskansliet och att man redan nu har en del saker att komma med. Det står inte stilla, säger Birgitta Dahl. Men varför kan man inte lägga fram en del förslag så att vi kunde beta av några saker? Varför skjuter man detta nästan ända fram till valdagen? Är inte detta taktik? Riksdagen står och väntar på möjligheten att fatta beslut. Vore det inte bättre att ge den möjligheten nu?

Herr talman! Miljöministern har krävt handling av Norge, men försäkringar räcker inte långt. Jag förstod av miljöministerns anförande att hon knappast räknade med att kunna få till stånd åtgärder som gav resultat så snabbt som önskvärt vore. Miljöministern kan vara säker på att våra representanter kommer att ställa upp när det gäller att fullfölja och stötta kraven på åtgärder för detta ändamål. Jag är tacksam för beskedet att man drar nytta av de erfarenheter som görs i Mellbyprojektet på Laholmsslätten. Det är omöjligt att klara försurningsfrågan med kärnkraft, säger miljöministern. Jag har inte talat om att utbygga kärnkraften. Jag har däremot talat om faran i att så snabbt avveckla kärnkraften att miljön äventyras, och jag tror inte att miljöministern innerst inne menar att det är möjligt att avveckla så snabbt som till 1995, vilket man från vissa håll gör gällande. Jag tror inte heller att svenska folket tror att det är möjligt. Vi som lever i Sydsverige med de problem vi redan i dag har med ökande försurningsskador i den sydsvenska skogen är helt övertygade om att här krävs stor försiktighet och framsynthet. Jag fick inte svar på min fråga om miljöministern var beredd att stödja ett pilotprojekt för akutinsatser mot svavelvätedöda bottnar i Laholmsbukten eller Skälderviken. Det är en hand som vi sträcker ut, och jag tycker att Birgitta Dahl skall ta den handen. Det kan skapa erfarenheter som vi kan ha mycket stor nytta av i framtiden. Jan Fransson ondgör sig över uttalandet i betänkandet. Han tror inte på de enskilda människorna, det är jag helt övertygad om när jag hör hans inlägg här. Han tror inte att de är beredda att ta ansvar eller har förmåga att göra någonting på miljöområdet. Det är beklagligt. Jag tror att de enskilda människorna tror på oss i det här sammanhanget. Vi kommer aldrig att lösa de stora miljöproblemen, om inte de enskilda människorna kan ta ansvaret för att klara de små, vardagsnära miljöproblemen. Vi bygger på enskilda människors förmåga att tänka, förmåga att satsa, förmåga att tro på en framtid. Vi tror inte att samhället i varje läge är bäst på de här uppgifterna.

Herr talman! Socialdemokraterna har en patentmedicin när de diskuterar alla tänkbara frågor här i riksdagen, och det är att tala om borgerlig splittring. Man tar då upp två områden: dels den borgerliga regeringsperioden, dels vad som händer nu. När det gäller den borgerliga regeringsperioden vill jag till Jan Fransson säga att det då hände åtskilligt på miljöområdet. På min bänk — titta på den får ni se! —ligger en stor trave med offentliga utredningar som sattes i gång då. Jag kan gå igenom dem med Jan Fransson. Det var en grund för fortsatt miljöarbete som regeringen inte har tagit vara på. När det gäller dagens läge vet Jan Fransson mycket väl att det finns flera gemensamma borgerliga, tunga reservationer i de tre betänkanden vi talar om i dag, bl.a. den reservation som gäller miljöavgifter och styrningsmedel. Sedan säger Jan Fransson en hel del egendomliga saker, t.ex. att vi skulle ha varit emot arbetsmiljöinsatser. Då skall jag gå ännu längre tillbaka än Jan Fransson har gjort. Jag vill tala om för Jan Fransson att det var liberalen Adolf Hedin som redan på 1870-talet väckte den första motionen om arbetsmiljö här i riksdagen. Liberalerna har fortsatt på den vägen, och det kommer vi också att göra. Nu skall jag tala litet med miljöministern på de tre minuter som står till mitt förfogande. Det är mycket som jag skulle vilja säga, men jag får koncentrera mig till detta med miljöavgifterna. Självfallet står vi för att miljöavgifter skall införas. Men vad jag kritiserar är att socialdemokraterna först nu kommit in i diskussionen om sådana avgifter. Hade ni haft tid på er, hade ni i lugn och ro kunnat tala med industrin om detta, kunnat komma fram till konstruktiva lösningar i stället för att forcera. Det är den allmänna kritiken vi har i dag mot er — att ni inte har haft den normala handläggningen av miljöfrågorna. Miljöministern säger sedan någonting som förvånar mig: ”Ni har fått kalla fötter för att industrin säger så.” Vi vet vad industrin säger, men vi måste ju forma vår politik efter de miljöbehov som finns. Tror verkligen Birgitta Dahl att industrins företrädare var så glada när vi ville införa den katalytiska reningen två år tidigare än Birgitta Dahl föreslog? Och tror Birgitta Dahl att industrins företrädare var så glada när vi sade att vi ville ha pant på batterier? Nej, i det politiska arbetet måste regering och riksdag ställa krav. Vi får bedöma de här frågorna med hänsyn till de allmänna intressena, men vi skall ha en aktiv, genomgripande och djup dialog med industrin. Jag är rädd för att Birgitta Dahl nu inte hinner föra den dialogen, eftersom hon har kommit in så sent i diskussionen om miljöavgifterna. Men vi står för miljöavgifterna.

Herr talman! Jan Fransson undrade vilka partitaktiska skäl som låg bakom utskottsmajoritetens skrivning. Från vpk:s sida är taktiken mycket enkel. Vi vill göra klart för regeringen att miljöfrågor skall rangordnas högre. Regeringen skall veta att riksdagen önskade ytterligare ansträngningar och snabbare arbete från regeringens sida. Konstigare än så är det inte. Till Birgitta Dahl vill jag säga att det naturligtvis inte är så att man inom regeringen kämpar skuldra vid skuldra när det gäller miljöfrågorna. Det finns intressekonflikter inom regeringen — självfallet. Och vi vill här från kammaren stötta energioch miljöministern i de här frågorna.

Herr talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till utskottets ordförande Karl Erik Olsson: Vad hindrade er från att biträda de motioner som ni väckte under allmänna motionstiden? Jag fick inget svar. Det kan väl ändå inte vara så att förutsättningen för att man skall biträda en motion är att regeringen lägger fram en proposition under året. Jag tycker att det är en märklig ståndpunkt som Karl Erik Olsson intar här. Jo, jag känner till att vi har ett flerpartisystem, och vi får ha en viss respekt för att partierna torgför sina åsikter. Men ni skall ju regera tillsammans om ni vinner valet nästa år. Då måste ni ändå kunna presentera något gemensamt trovärdigt alternativ. Jag har försökt påvisa att väljarna har all anledning att fundera över de motstående grundläggande utgångspunkter som de borgerliga partierna har. Sedan vill jag säga till Karl Erik Olsson att jag faktiskt känner litet grand med centern när det gäller miljöfrågorna, om vi ser tillbaka till 1970-talet. Centern gick alldeles säkert in i regeringsarbetet 1976 med stora ambitioner. Men partiet förlorade ju sin trovärdighet under de borgerliga regeringsåren. Det var många centerväljare som ansåg sig svikna. Ni svek alltså era väljare. De hade förväntningar på centern. Var motståndet fanns har ju beskrivits, och jag kan kanske också räkna ut en del. Jag tror faktiskt att centern har miljöambitioner. Nu har vi nya partier på arenan, och det är kanske en följd av att centern inte hade särskilt stor framgång i regeringsställning. Ingvar Eriksson säger att Jan Fransson och socialdemokraterna inte tror på de enskilda människorna. Det är alldeles tvärtom. Vi är medvetna om att en framgångsrik miljöpolitik aldrig kan genomföras utan en stark folklig förankring. Det är därför vi faktiskt påstår att den samlade arbetarrörelsen i vårt land är det enda trovärdiga alternativet när det gäller att föra en framgångsrik miljöpolitik. Vi betonar också det personliga ansvar som var och en kan ta för en bättre miljö. Men vi tror icke på att marknadskrafterna, de kortsiktiga ekonomiska intressena, är de styrande. Där finns skillnaden.

Herr talman! Får jag först klarlägga en sak för Ingvar Eriksson. Det är bekymmersamt med det nordiska samarbetet när det gäller havsföroreningar. Men det mest långtgående och det bästa svaret vi har fått kommer från Norge när det gäller Idrefjorden och Glomma. Det är inte bara allmänna utfästelser. Nu pågår en omprövning av tillstånd, nu pågår en utbyggnad av kommunala avloppssystem osv. Därför kommer man om några år att kunna se resultat på den punkten. Det tycker jag att vi i rättvisans namn skall säga. Sedan kan jag konstatera att Ingvar Eriksson när det gäller tidtabellen för avvecklingsperioden inte polemiserar med mig utan med sin tilltänkte regeringsbroder Karl Erik Olsson. Detta tillsammans med många andra saker illustrerar det dilemma som finns. Jag tror att om vi skall kunna få något resultat när det gäller miljöoch energifrågor, då behöver vi en socialdemokratisk regering i samarbete med det eller de partier här i riksdagen som verkligen har en ambition och som inte kan få den tillgodosedd i de regeringskoalitioner som kommer i fråga om vi skall följa det vanliga blockmönstret. Det som var så intressant i dag med Lars Ernestams inlägg om styrmedel var att plötsligt var det inte så bråttom, för man måste utreda först — till skillnad mot vad som gällde tidigare och till skillnad mot vad som gällde i alla andra frågor. Då blev det ju tveksamt om vi ens skall få lov att lägga fram något förslag i miljöpropositionen i vår. Det var ju av de samtal vi faktiskt fört med företrädare för industrin som det framgick att de inte vill ha era förslag, medan de kan tänka sig andra idéer som vi har. Jag vill med mycket stor kraft säga att våra förslag när det gäller miljön och när det gäller att ställa krav och bestämda villkor är mer långtgående. Så frågan kvarstår vad det är som har hänt under de här senaste veckorna som medför att Lars Ernestam gör det här uttalandet i dag. Sedan tycker jag faktiskt, Karl Erik Olsson och flera andra, att det är litet svagt när ni säger: Varför kan vi inte få litet småbitar här och där att behandla, så att vi slipper ha så mycket arbete i vår? Själva poängen med den här helhetspropositionen är helhetssynen och den samlade redovisningen, liksom det är poängen med debatten här i dag. Som gammal riksdagsledamot tycker jag att vi har rätt att ställa krav på att riksdagen lägger ned mycket arbete på detta i vår, eftersom det är en av de absolut viktigaste frågorna. Jan Jennehag! Visst finns det intressekonflikter. Min uppgift i regeringen är att hjälpa till att lösa dem på ett konstruktivt sätt i samarbete med fackministrarna.

Herr talman! Jan Fransson, vi är nog överens om och vi känner båda till hur utskottsarbetet går till. Motioner slutar ofta med en kläm, som innebär ett tillkännagivande till regeringen och en begäran om förslag. Så förhåller det sig också med många av de motioner och de motionsyrkanden som tas upp i de betänkanden som vi behandlar i dag. Vi har avstyrkt dem i vanlig ordning, eftersom det brukar finnas en majoritet i utskottet för det av alldeles naturliga skäl. Men det intressanta är att det fanns en majoritet i utskottet som tyckte att vi borde ha fått besked på en rad punkter för att kunna behandla en del frågor i dag. Birgitta Dahl, jag tycker också att det är bra med den här debatten. Vi skall naturligtvis inte bara diskutera taktik och olika tidpunkter, utan det är bra att vi även tar upp en del sakfrågor. Det har jag försökt att göra i mitt inledningsanförande. Men vi har redan i dag en ganska lång debatt om miljöfrågor. Jag tror inte att denna debatt på något sätt hade förlorat på om vi hade fått några förslag från regeringen att ta ställning till. Jag tror t.o.m. att debatten hade kunnat bli mycket bättre. Det skulle inte ha inneburit att vi inte hade kunnat ha en debatt i vår också. Sedan vill jag bara deklarera att vi från centerpartiet tänker fortsätta att driva miljöfrågorna. Vi tänker fortsätta att göra det för att få ett ökat stöd. Och med ett ökat stöd för en sådan politik får vi också ett ökat inflytande, antingen i oppositionsställning eller i regeringsställning. Jag måste omigen fråga miljöoch energiministern om talet om tiderna, även om det är en teknisk debatt. Jag ställde den frågan i mitt inledningsanförande. Birgitta Dahl säger nämligen att hon står här som representant för regeringen. Ja, självfallet gör hon det. Hon säger att det inte finns några motsättningar. Då finns det bara två andra skäl kvar till att vi väntar på den stora samlade proposition som regeringen talar så vackert om. De två skälen är vanlig senfärdighet eller den rena valtaktiska planeringen att lägga fram detta i en samlad proposition mycket sent för att ha det med i valdebatten. O.K., jag tycker att det är bra om vi har många miljöfrågor i valdebatten, men jag tycker att det är synd om besluten fördröjs av denna anledning. Det är detta som jag är orolig för.
Herr talman! Miljöministern säger att det nordiska samarbetet är bekymmersamt när det gäller att komma till rätta med havsföroreningarna men att man i Norge är på gång. Jag hoppas det. Vi kommer att noga följa utvecklingen. När det gäller kärnkraftsavvecklingen har vi uppfattningen, oavsett vad miljöministern säger, att avvecklingen inte får äventyra miljön och öka belastningen på miljön. Det är därför som vi agerar på detta sätt, och det är därför som vi kräver att man skall ha en fullständig utvärdering av samtliga energislags miljökonsekvenser innan man fattar några drastiska avvecklingsbeslut. Jan Fransson sade nyss att borgerligheten totalt saknar intresse för arbetsmiljöfrågorna. Jag har tidigare under fem år, Jan Fransson, deltagit i behandlingen av arbetsmiljöfrågorna i socialutskottet. Jag kan konstatera att de borgerliga partierna i praktiskt taget alla frågor varit eniga med socialdemokraterna. Det är grova överdrifter att påstå något annat. Tala med Kjell Nilsson som är er representant i det utskottet när det gäller dessa frågor. Han kan bekräfta att jag talar sanning. Om socialdemokraterna hade trott på de enskilda människorna, så skulle inte Jan Fransson ha stått här och sagt att det endast är den samlade arbetarrörelsen som ensam kan vara en garant för att man klarar miljöproblemen i framtiden. Det är också en djup och stor överdrift. Jag tycker att Jan Fransson borde ta tillbaka detta uttalande. Ett exempel på moderat miljöpolitik är vårt förslag om införande av stimulanser när det gäller förtida köp av avgasrenade bilar. Vi blev till sist, efter en hård press från oppositionens sida, överens om detta. Och det lyckades. Det har blivit en lysande framgång, Jan Fransson. Det är ett exempel av många på moderat miljöpolitik och vad moderaterna syftar till. Vi tror att om man stimulerar enskilda människor är de också beredda att ta sitt ansvar och i förtid skapa och medverka till att vi gör insatser på miljöområdet. Jag tycker att Jan Fransson skall läsa på den moderata miljömotionen bättre. Han har nog en hel del att lära av den.

Herr talman! Först vill jag framföra tre synpunkter till Jan Fransson. Han tog upp SNF:s granskning av folkpartiets miljöprogram. Det är riktigt att SNF sade ungefär det som Jan Fransson redogjorde för. Men det som är intressant, Jan Fransson, är att de två områden som SNF ansåg att vi inte hade ett heltäckande program för är de två miljöområden där vi och socialdemokraterna ligger nära varandra. Det visar på vådan av att i politiken ligga nära socialdemokraterna. Jan Fransson redovisar på ett felaktigt sätt folkpartiets syn på miljöavgifterna. Han talar om bubblor och annat. Det är riktigt att det pågår en diskussion om detta. Men i vilket dokument som folkpartiet har förelagt denna riksdag har Jan Fransson hittat någon beskrivning av några bubblor i miljöpolitiken? Jag vill även nämna en annan sak för Jan Fransson. Han sade att det inte hände något under den borgerliga regeringstiden. Eftersom Jan Fransson nu har nämnt SNF, vill jag framhålla att det faktiskt finns ett betänkande, som SNF:s nuvarande ordförande, dåvarande statssekreteraren, utarbetade om blyfri bensin. Detta betänkande utformades alltså av folkpartiregeringen. Det har fått ligga i byrålådan år efter år tills det togs fram i samband med den katalytiska reningen. Detta betänkande hade förtjänat ett bättre öde. Till sist vill jag säga något till miljöministern beträffande miljöavgifterna, och om dem har vi inte ändrat uppfattning. Jag vill mot bakgrund av perioden 1982-1987 likna regeringen och miljöministern vid en ”jobbare” som har arbetstid mellan klockan åtta och fem. Normalt skall jobbet bedrivas successivt hela dagen. Men den här ”jobbaren” har valt att ta det lugnt under första halvan av dagen. Han talar mycket om sitt jobb, men han väljer att göra jobbet på kvällen. Han kommer fram till den tidpunkt då han skall sluta —- klockan fem. Då finner han att han inte är färdig utan måste jobba övertid och jobba till klockan elva. Sedan levererar han jobbet för sent. Vi menar alltså att denna miljöproposition kommer i elfte timmen. Det är därför som vi kritiserar miljöministern i dag. Det hade varit mycket bättre om miljöministern hade börjat diskutera dessa miljöavgifter med industrin på förmiddagen i stället för efter normal arbetstid. Resultatet när man jobbar lugnt och metodiskt blir alltid bättre än när man forcerar arbetet. Det var enbart detta jag ville säga. Det har inte hänt något ytterligare. Vi står kvar, klart och konsekvent, vid våra ståndpunkter när det gäller miljöavgifterna.
Herr talman! Till Karl Erik Olsson: Jag har naturligtvis förståelse för att centern försöker återupprätta sitt anseende som miljöparti. Det finns all anledning till det. Men jag tycker illa om när centern, som i skrifter som getts ut i dagarna, istort sett råskäller på socialdemokratisk politik i allmänhet och miljöpolitik i synnerhet. Jag tror att den vägen kommer att bli lika litet framgångsrik som att låna utskottet till den typ av partitaktiska övningar som utskottets ordförande har gjort i det här sammanhanget. Till Ingvar Eriksson vill jag säga: Om moderaterna nu inför 90-talet ger socialdemokraterna stöd för nya reformer på arbetsmiljöområdet, är detta bara att hälsa med tillfredsställelse. Men på 70-talet, när de stora arbetsmiljöreformerna genomfördes, var ni notoriska motståndare till de reformerna. Det var vi socialdemokrater som fick driva arbetet då. Vi socialdemokrater tror på de enskilda människorna, och det finns ganska många enskilda människor i vårt land, Ingvar Eriksson, som också tror på oss socialdemokrater. Det är faktiskt fler än de som tror på Ingvar Eriksson och hans parti. Jag vill klart deklarera att vår utgångspunkt är att miljön är vår gemensamma egendom. Därför får de gemensamma intressena när det gäller att värna miljön stå över de enskilda intressena. Det är där skiljelinjen går mellan socialdemokratin och moderaternas politik. Lars Ernestam nämner att det bland liberalerna fanns pionjärer på arbetsmiljöns område. Dessa liberaler är då att beklaga, eftersom partiet inte senare har följt upp de goda ambitioner som fanns för drygt hundra år sedan. De utredningar som Lars Ernestam tog upp blev det inte mycket av. Men i de utredningarna finns det just en sammanställning, som visar att inte en enda liten naturvårdsreform kom till mellan 1976 och 1982. Nämn ett enda exempel, Lars Ernestam!

Herr talman! Låt mig konstatera att den inledande diskussionen, som nu har sträckt sig över snart tre timmar, på många sätt har varit klargörande, bra och konstruktiv. Den har också varit utomordentligt avslöjande i fråga om ihåligheten i vissa delar av borgerlighetens framträdande. De borgerliga befinner sig nu på vild flykt från de markeringar som de har försökt skaffa sig med hjälp av sina reservationer. En av de mest avslöjande punkterna är Lars Ernestams argumentation om miljöavgifterna. Där kan jag konstatera att folkpartiet under det år som vi fört den här diskussionen har flyttat sina ståndpunkter från gång till gång — i allmänhet på ett bra sätt, genom att man har övergett tidigare intagna ståndpunkter. Jag blev sedan full i skratt när Lars Ernestam talade om arbetstid mellan 8 och 5. Jag tror att jag aldrig i mitt liv har haft ett jobb där min arbetstid — eller arbetstiden för mina medarbetare i departement och myndigheter — varit mellan 8 och 5. Det handlar varken om senfärdighet eller valtaktik. Genom att pressa oss så långt det går när det gäller att arbeta kan vi redovisa en samlad proposition i vår. Arbetssituationen är mycket svår för alla som arbetar i departement och i länsstyrelser och kommuner med de här frågorna. Bl. a. av det skälet — och därför att det inte fanns ett dugg att överta från de borgerliga regeringarna som klarade en saklig prövning — har det inte varit möjligt att gå fram fortare med en samlad redovisning. Jag har varit snäll nog att inte själv kommentera naturresursutredningen. Jag skall dock ändå säga att det för oss framstår som att den utredningen var vad man hade såsom ett alibi för att ingenting göra under den borgerliga tiden. När man sedan till slut öppnade lådan fanns det inga konkreta förslag i den som gick att omsätta i praktisk handling. Jag har pressat myndigheter, länsstyrelser och andra långt över vad man kan begära, för att de skall lägga fram utredningsunderlag som vi skulle kunna lägga till grund för konkreta förslag. De har inte alltid klarat de tidsgränser som regeringen har satt upp, bl.a. därför att de är överbelastade med arbetsuppgifter. Det är därför att situationen var sådan som vi förra året tillsatte den Heurgrenska utredningen, som — som den sista i raden — kom med sina förslag nu i höst, efter att ha arbetat mycket snabbt. Det går inte att lägga fram förslag om insatser för miljöpolitiken som har trovärdighet med mindre än att man också kan tala om hur den organisation skall se ut som skall klara de stora arbetsuppgifter som vi har framför oss. Detta har väl, om inget annat, diskussionen under hösten om situationen vid länsstyrelser och centrala myndigheter visat. Men detta insåg jag och regeringen förra året, och det var därför den Heurgrenska utredningen tillsattes. Det är också därför som vi har en sådan tidsplan för de samlade förslagen till riksdagen att vi skall kunna lägga fram förslag, som också kommer att kunna genomföras genom att det finns en organisation som kan hantera det hela. Den dag vi når fram till reglerad, normal arbetstid för dem som arbetar med miljöfrågor bedömer jag ligger långt fram i tiden — dess värre för dem som är berörda. Men dess bättre är de som håller på med detta arbete mycket starkt engagerade, och många arbetar också på idealistisk grund och utför ett arbete långt utöver vad man kan kräva. Herr talman! Jag återkommer senare i debatten i samband med interpellationssvaren. Men låt mig nu slå fast att regeringen, i den proposition som skall föreläggas riksdagen under våren, för första gången kommer att ge ett samlat underlag för hur vi målmedvetet skall kunna ställa om vårt sätt att leva och arbeta i miljövänlig riktning.

Herr talman! Riksdagen har förmågan att på ett annat sätt än regeringen ta helhetsgrepp på de viktiga miljöfrågorna. Ett bra exempel på det visas i dag genom bredden på de frågor som vi nu behandlar. Det är inte mindre än ett 90-tal motioner som ligger till grund för dagens debatt. Men regeringens helhetsgrepp saknar vi. Det var klädsamt av energiministern att inledningsvis säga att det är bra att riksdagen tar ett helhetsgrepp. Men jag vill understryka att det inte är fråga om någon flykt från intagna ståndpunkter från folkpartiets sida. På den punkten kommer faktiskt energiministern med rena villfarelser. I stället är det precis tvärtom.

Vi begär en plan för övergång till Kalifornienkraven för avgasutsläpp från dieselfordon. Försurningen orsakas av utsläpp av svaveloch kväveföreningar vid eldning med fossila bränslen samt från industriprocesser, i huvudsak. Eldningen med fossila bränslen är den dominerande källan till svavelutsläppen. Utsläppens storlek påverkas därför starkt av energianvändningen och fördelningen mellan olika energislag. De största kväveoxidutsläppen kommer från biltrafiken. Sura svaveloch kväveföreningar kan transporteras långa sträckor. Detta är viktigt att konstatera, samtidigt som det inte får innebära att man ställer krav på att avskaffa biltrafiken. I stället måste man ställa krav på rening. Försurningen av jordbruksmark och skogsbruksmark är en följd både av det sura nedfallet och vissa andra försurningsprocesser. Det är viktigt att understryka att den största delen av det sura nedfallet i Sverige härrör från utsläppen från utlandet. Jag vill särskilt gå in på detta med biltrafiken. I december 1985 beslöt riksdagen om skärpta krav på avgasrening för personbilar. Beslutet innebar att krav infördes som motsvarar de gällande federala kraven i USA. Men vi frågar oss från folkpartiets sida: Var är motsvarande krav på dieselfordonen? Vi i folkpartiet begär en plan för övergång till Kalifornienkraven i fråga om dieselutsläppen. Det skulle innebära att en sänkning med 40—50 96 jämfört med dagens svenska krav när det gäller utsläppen av kväveoxider skulle kunna bli verklighet. Vii folkpartiet tycker att det skulle vara bra. Vi kan inte förstå att regeringen inte går med på detta. Beslutet om försurningsprogrammet innefattar också ett samlat handlingsprogram för de närmaste årens arbete med luftföroreningsoch försurningsfrågorna. Beslutet innebär att ytterligare minskning av industrins svavelutsläpp skall eftersträvas och att möjligheten att ytterligare minska svavelhalterna i tung och lätt eldningsolja skall utredas. Det är nog bra med ett eftersträvande och utredande. Men var är handlandet? Jo, det kommer i dagi riksdagen från oppositionens sida. Jag vill när det gäller frågan om bensinhanteringen instämma i det som Lars Ernestam tidigare har anfört. Här gäller det att vi inte släpper taget om dessa viktiga frågor. Folkpartiet och centerpartiet har en gemensam principiell inställning. Vi menar att det är oförsvarligt att acceptera större föroreningar från mänsklig verksamhet än vad naturen på lång sikt tål. Därför bör det slås fast att utsläppen av svaveldioxid måste minskas med minst två tredjedelar och utsläppen av kväveoxider med 50-70 90 fram till 1995. Eftersom de angivna nivåerna ändå är för höga, skall vi i ett långsiktigt perspektiv gå vidare och minska utsläppen också efter 1995. Detta är konkreta krav som vi ställer gemensamt. Till detta säger socialdemokraterna än så länge nej. Även när det gäller förbränningen av torv och biobränsle spelar tekniken en stor roll för de skadliga utsläppen. Därför måste vi ställa stränga krav på rening vid förbränning av dessa bränslen. Samma krav bör gälla vid kolförbränning i större anläggningar. Ännu har vi inte sett att socialdemokraterna gått med på detta. Herr talman! Jag vill återigen framhålla att folkpartiet har en lång rad heltäckande krav när det gäller vattenvården och de internationella miljövårdsfrågorna. e Talan bör väckas mot Storbritannien och Polen vid Internationella domstolen i Haag för dessa länders föroreningar av andra länders, inte minst Sveriges, territorium. e Etttekniskt och ekonomiskt avtal med Polen på miljöskyddsområdet bör skrivas. e En ökad svensk aktivitet i syfte att begränsa gränsöverskridande luftföroreningar i allmänhet bör sättas i gång. e Vi bör övergå till kalk som fällningskemikalie i kommunala avloppsreningsverk. e En utökad och bättre samordnad kartläggning av våra kusthav bör äga rum. e Vi bör sätta in kraftfulla svenska insatser när det gäller internationellt samarbete om kusthaven. e Viskall ha ett internationellt samarbete mellan Östersjöstaterna i syfte att minska utsläppen av klorerade substanser och giftiga tungmetaller. e Utsläppen från massaindustrierna skall minska. e Vi skall sätta stopp för utsläpp av dioxin. e Kattegatt skall anses vara ett föroreningskänsligt område som behöver särskilda restriktioner för alla skadliga utsläpp. e Vi vill begränsa kväveläckaget från jordbruket. e Vi vill få fram ett program när det gäller trädan i jordbruket. e Vi vill få fram ett handlingsprogram för att minska kväveläckaget för hela västkusten. e Vi vill ha en ny internationell miljövårdskonferens. Det återstår att bedöma vad socialdemokraterna i detta sammanhang vill. Enligt naturvårdsverkets aktionsplan kommer ett långsiktigt miljöhot att kvarstå så länge t.ex. de stabila organiska miljögifterna släpps ut i våra havsområden. En åtgärdsstrategi måste därför utgå från behovet av att eliminera tillförseln av sådana ämnen till miljön. Målet måste, inte minst på grund av brist på kunskap och teknik, ses på relativt lång sikt. En effektiv nationell och internationell policy måste bygga på principen att så snabbt som möjligt identifiera och åtgärda stora källor. Folkpartiet och centerpartiet följer gemensamt upp dessa frågor i reservation 4. Det är beklagligt att regeringen ännu inte kunnat lägga fram något förslag till åtgärd i linje med det program som skisseras i naturvårdsverkets aktionsplan. När det gäller den internationella luftvården finner vi det anmärkningsvärt att regeringen inte drivit frågan om en internationell luftvårdsfond mera aktivt. Vi anser att en fond bör byggas upp genom internationella miljövårdsavgifter och att de fonderade medlen bör fördelas via lån eller bidrag. Här avvaktar vi åter initiativ från regeringens sida. En talan mot Polen och Storbritannien viftas bort av majoriteten med tal om att det är byråkrati, att det blir papperskrav och att det är svårt att föra debatten. Vi ser det som att detta är den rätta vägen. Det är rätten till en ren miljö som är det viktiga. Herr talman! Jag vill gå in något på freonerna. De olika aktiviteter som påverkar de kemiska processerna i atmosfären kring jorden har sitt ursprung också i utsläppen av freon. Vi finner dessutom ständigt nya användningsområden för freon. Vi i folkpartiet anser att detta skall förhindras. Det är nog med de processer som finns i dag där man använder freon. Där skall vi avveckla freonutsläppen. Faktum är att under folkpartiets tid i regeringsställning togs det första steget på denna väg genom ett förbud mot freon som drivmedel i sprejförpackningar och sådana saker. I stället för ett ordentligt krafttag får vi allmänna uttalanden från regeringen och antydningar och krav på att vänta på en proposition som komma skall. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att folkpartiets linje grundar sig på enkla och självklara principer. Miljö får inte ställas mot ekonomisk utveckling. Tillväxt är nödvändig för att vi skall kunna ta itu med miljöfrågorna på ett sätt som kan leda till resultat. Miljöfrågorna är nödvändiga att lösa för att vi skall kunna behålla änglamarken och låta oss människor leva. Detta samband, dessa klara folkpartiprinciper, inser förvisso inte alla som gett sig hän åt miljödebatten i samhället. Inom regeringen tycks det, som utskottets ordförande antydde tidigare i dag, snarare stå strid om principerna. Häpna medborgare läser rapporter i tidningarna om motsättningar mellan energiministern och kommunikationsministern, som pläderar för att bygga ut den för tillväxten viktiga infrastrukturen. Häpna medborgare läser rapporter i tidningarna om motsättningar mellan energiministern och finansministern. Är det därför regeringen saknar handlingskraft, så att riksdagen måste ta initiativ och skriva regeringen på näsan i de viktiga miljöfrågorna? Är det därför häpna medborgare får läsa om Birgitta Dahls utspel på partikongressen, när de i stället förväntar sig handlande och åtgärder samt förslag till riksdagen? För mindre än en månad sedan tyckte Margareta Winberg att jag här i kammaren riktade en häftig och oresonlig kritik mot regeringen i en viktig miljöfråga. Denna kritik skulle inte ha förankring i verkligheten, för det hade ju ändå kommit en skrivelse från regeringen, menade Margareta Winberg käckt. Här rågades måttet! Att regeringen inte vill förstå att handlande, inte en skrivelse eller ett partikongressutspel, är vad som behövs har lett fram till ett tillkännagivande från utskottet med kritik mot regeringens sakta mak i dessa frågor. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer där folkpartiet företräds och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Att vi i dag debatterar viktiga frågor har understrukits av många. Vi har att behandla en mängd motioner som berör försurningen i våra marker och vatten. Det handlar också om freonanvändningen. Vi har vattenproblem och internationella miljövårdsproblem. Som redan sagts tidigare i debatten tycker vi att det är litet synd att vi skall debattera miljöfrågor endast med utgångspunkt i motioner väckta av oppositionsledamöter men också av socialdemokrater i riksdagen som känner sig otåliga över att det inte hänt någonting, och inte med anledning av förslag från regeringen. Försurningen, som ju är en viktig fråga, har vi arbetat med mycket länge. Den utgör fortfarande ett bekymmer. Vi har för stora utsläpp av försurande ämnen, svavel och kväve. När det gäller svavelutsläppen har en del saker hänt. De utsläppen har minskat ganska kraftigt, till stor del beroende på den energipolitik som inleddes och drevs under perioden 1976-1982. Svavelutsläppen har minskat mer än vad man då trodde var möjligt. Men det betyder inte att de är nere på den nivå där de borde vara. Vi hade en försurningskonferens i Stockholm 1982, där forskare och vetenskapsmän från en stor del av världen var närvarande. De kom fram till hur mycket utsläpp av sådana här ämnen naturen långsiktigt kan tåla. För att nå den nivån måste vi minska utsläppen betydligt kraftigare än enligt den plan som regeringen har. Regeringens plan innebär en minskning av svavelutsläppen med 60 90 från 1980 års nivå. Man räknar alltså inte ens från den nivå vi hade när programmet inleddes, utan man går tillbaka en tid för att man säkert skall ha en chans att nå målet. Och det kommer man förmodligen att göra. När det gäller kväve är ambitionerna ännu mycket lägre — en minskning med 30 26. Det är alldeles för litet. Men trots detta säger energioch miljöministern att vi förmodligen inte kommer att klara målet. Var finns den handlingskraft som socialdemokratiska företrädare vitsordat här tidigare? Den märks i varje fall inte på detta område. Genom försurning förstörs våra sjöar. Vi upptäckte för länge sedan att fisken försvann, och grundvattnet försuras. När det gäller sjöarna startades ett kalkningsprogram för att återställa sjöarna just då Anders Dahlgren var ansvarig för miljöfrågorna och på hans initiativ. Han lade ner ett mycket stort arbete på detta. Dessutom lade han ner ett stort arbete internationellt för att få till stånd överenskommelser och konventioner, där även andra länder gick med på att vidta åtgärder. Så den beskrivning som här gjordes av Jan Fransson är inte riktig, utan där finns mycket övrigt att önska. Sedan några ord om skogsskadorna. Även om det finns skogsmän i dag som säger att skogen inte mår så illa, får vi gång på gång från forskare och från dem som sysslar med skogsfrågorna veta att skogen inte mår bra. Det finns stora skador, framför allt i västra och södra Sverige. Där måste någonting göras. Vi får en minskning av produktionen och ett utökat upptag av tungmetaller i de produkter som vi producerar på våra marker. Det är bl.a. ett bekymmer när det gäller livsmedel. Dessutom får vi korrosion och vittring i våra byggnader. Naturligtvis kommer också människan i sista hand att ta skada, om hon inte redan gjort det. Jordbruksutskottet har varit i bl.a. Polen och studerat dessa problem. Vi vet att människan inte går skadefri. Här måste över hela linjen åtgärder vidtas. Från centerpartiets sida har vi lagt fram sådana förslag. Vi har föreslagit att man skall förändra energipolitiken genom att övergå till förnyelsebara energikällor och försöka komma bort från fossila bränslen i så stor utsträckning som möjligt samt genom att spara energi, vilket är möjligt även fortsättningsvis. Vi måste minska svavelhalterna i oljorna. Vi måste minska kväveutsläppen, framför allt från bilarna. Vi producerar i Sverige 250 000 ton kväve per år. 70 96 av detta kommer ifrån bilarna. Av dessa 250 000 ton exporterar vi för all del 180 000 ton ut till haven och till andra länder. Men i gengäld får vi ta emot kväveutsläpp från framför allt Danmark. Detta visar hur viktigt det är med internationellt arbete. Men vi kan inte säga att eftersom vi får utsläpp utifrån behöver vi inte göra så mycket här hemma. När det gäller bilarna är det framför allt beträffande dieselbilar som det ännu inte fattats något beslut. Där ställer vi samma krav som har ställts i Kalifornien. Detta gäller även de gamla bilarna, och här har regeringen ett uppdrag från riksdagen som regeringen, såvitt jag förstår, inte gjort någonting för att utföra. De gamla bilarna representerar fortfarande en stor del av bilbeståndet och kommer att så göra ganska lång tid framöver. Vi från centerpartiet kräver avgasrening även för flygplanen. Eftersom flyget har ökat så mycket som det gjort har också det blivit ett problem, åtminstone där det finns flygplatser. Inte heller på den punkten har den socialdemokratiska majoriteten velat gå med på våra krav. Vi måste få en annan trafikpolitik, som går ut på att minimera utsläppen och på att föra över godstrafik och även persontransporter till järnväg och båt. Där krävs, som jag sagt tidigare, internationellt samarbete. Energiministern säger att regeringen har ansträngt sig och anstränger sig på detta område. Ja, det är möjligt, men i så fall är kraften liten. Det är också möjligt att man förödar sin kraft, som det sagts tidigare här i dag, genom att man drar åt olika håll inom regeringen. Det är naturligtvis ett lika stort bekymmer som att partierna utanför regeringen inte alltid är överens. Det måste man naturligtvis leva med, men man måste också försöka nå resultat.

Freonerna har det talats mycket om i dag. De har varit aktuella under en ganska lång tid. Det var en icke-socialistisk regering som tog initiativet att förbjuda freonerna i sprejförpackningar. Sedan dess har freonanvändningen ökat, och också utsläppen har ökat. Birgitta Dahl säger att somliga har minskat utsläppen, eller helt enkelt upphört med dem, efter resonemang med regeringen, men jag måste säga att jag ställer mig något tvivlande. Vi vet att industrirepresentanter har begärt att få tala med regeringen i denna fråga, eftersom det är möjligt att gå över till andra freontyper som inte är så skadliga. Representanterna har inte fått något svar på sina frågor. När de sedan ringer till miljöoch energidepartementet och frågar får de bara svaret att det kommer en proposition i mars. Så de företag som nu har upphört med utsläppen har väl gjort detta mera på grund av trycket från den allmänna opinionen. Här får vi nu ett tillkännagivande som i och för sig är bra. Jordbruket och miljön är också viktiga. Även på detta område måste vi göra mycket. Kväveläckaget inom jordbruket måste naturligtvis minska. Även här måste regeringen visa sig litet mer handlingskraftig och skapa möjligheter för en produktion som medför förbättringar. Det har inte heller gjorts. Jag skulle kunna ta upp många frågor som berörs i våra reservationer. Vi har krävt att det tillsätts en Nordsjökommission, eftersom det är viktigt att man får ett samlat grepp. Vidare har vi krävt att koldioxidutsläppen skall minskas, eftersom vi annars riskerar stora klimatförsämringar. Detta är också viktiga saker som man inte heller har velat ta på allvar, utan man skjuter problemen framför sig. När det gäller slammet i reningsverken sade Birgitta Dahl att man arbetar med planer i Göteborg. Greenpeace har ju gjort undersökningar vid Ryaverket i Göteborg och kommit fram till att det finns en mängd giftiga ämnen förutom tungmetaller och annat som vi inte vill ha. Det är alltså inte bra. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till alla centerreservationer i de tre jordbruksutskottsbetänkandena 8, 11 och 12. I de fall då vi utgör majoritet ber jag att få yrka bifall till hemställan i betänkandena.